Herr talman! Fru Kristensson har frågat om fördelningen av de nya polistjänster som riksdagen nu skall ta ställning till. På det kan jag bara svara att jag inte har tänkt ta upp frågan om denna fördelning förrän riksdagen har fattat sitt beslut om hur många de nya polistjänsterna skall bli. Därför kan jag för dagen bara säga som en allmän riktpunkt att det inte kommer att bli de tre största distrikten som skall få merparten av de nya tjänsterna. Det är omöjligt att gå in på ytterligare detaljer innan vi har haft tillfälle att pröva detta i departementet. När jag nu ändå har ordet skulle jag också vilja vända mig till herr Pettersson i Västerås. De uppgifter som han här har åberopat och som har lämnats i en tidningsartikel i Dagens Nyheter söndagen den 17 mars har jag fått tillfälle att bemöta i Dagens Nyheter måndagen den 18 mars. Jag finner därför inte någon anledning att ytterligare gå in på dessa uppgifter. Jag vill emellertid något beröra ett av de fall som nämndes. Det skulle ha gällt en person som hade fått en tjänst och som fick reda på att man på arbetsplatsen kände till någon släkting med kommunistiskt förflutet. Till tidningen har jag sagt att om den personen — vilket jag hoppas — vill kontakta mig i förtroende, skall jag undersöka den här saken. Jag har mycket svårt att tro att grunden till att man på arbetsplatsen hade den här kunskapen skulle vara några uppgifter som har kommit från SÄPO, men jag är beredd att göra en undersökning. Någon sådan kontakt har jag emellertid inte fått.
Herr talman! Självfallet kan jag inte begära att herr statsrådet skall ha en fullständig fördelning av antalet polistjänster till reds, eftersom riksdagen ännu inte har fattat något beslut. Jag noterar bara att det under tidigare år har varit vanligt att riksdagen har fått en ungefärlig uppskattning av hur de föreslagna tjänsterna skulle fördelas. Det som statsrådet nu säger är ju vad som står i statsverkspropositionen, nämligen att de tre största polisdistrikten i år inte kan räkna med så stort tillskott som de har fått förut. Det har jag inget att invända emot i och för sig, men min fråga var egentligen: Hur är det med de mindre polisdistrikten? Får de några förstärkningar, och hur många tjänster blir det i så fall? Vid den fördelning som gjordes föregående år var det ju ett betydande antal av polisdistrikten som över huvud taget inte fick något tillskott. Jag tycker att det är den känsliga frågan i år — bortsett från antalet kvarterspoliser, som naturligtvis också är viktigt.

Herr talman! Det har både från denna talarstol och ute bland allmänheten framförts önskemål om en förstärkning av den regionala polisorganisationen. Man har tyckt att organisationsledet mellan polisdistrikten och rikspolisstyrelsen borde få en starkare förankring. Kritik har riktats mot rikspolisstyrelsen, som enligt kritikerna har dirigerat alltför mycket. En alltför stor maktkoncentration till rikspolisstyrelsen har alltså varit argumentet. Rikspolisstyrelsen beslutar om vissa övervakningsuppdrag ute i länen, vilket ibland försvårar länspolischefens egna planerade uppdrag till polisdistriktet, har man påstått. Jag har förståelse för en sådan reaktion samtidigt som min uppfattning är att man något skjuter över målet. Vad vi alla bör vara överens om är att se till att den regionala polisorganisationen blir än mer effektiv. Det spelar ingen roll vilket område det gäller — en alltför stor maktkoncentration i toppen är till förfång både för effektiviteten och för medinflytandet ute i verksamhetsleden. Regering och riksdag har inte heller varit passiva när det gällt aktiviteter på det här området, men jag ifrågasätter om man har varit inne på de rätta metoderna att lösa problemet. Sålunda kan nämnas att 1972 års riksdag fattade beslut om en begränsad reform av den regionala polisverksamheten. När den reformen skulle tillämpas i förslaget om förening på det polisiära området mellan Västernorrlands län och Jämtlands län i en proposition år 1973 var som bekant inte riksdagen lyhörd för detta. Riksdagen fann inte att det framlagda förslaget hade sådana fördelar från polisiär, ekonomisk eller annan synpunkt att det i ett läge, där man inte kunde överblicka dess konsekvenser i vad gäller den regionala samhällsförvaltningen, borde genomföras mot framför allt länsstyrelsens bestämda önskemål. Tydligen finns det inte heller i dag någon majoritet i riksdagen som vill slå samman flera län till ett verksamhetsområde inom den regionala polisverksamheten. Men det är inte nödvändigt att föra samman län för att nå bättre effektivitet. Man kan samarbeta över länsgränserna. Vidare finns det anledning tro att det utskottets majoritet föreslagit, att biträdespersonalen vid länspolischefens expedition överföres till den lokala polisorganisationen och att utrustning till expeditionen anskaffas över polisväsendets stat, skulle ge en effektivare länspolischefsorganisation. Vi motionärer och utskottsmajoriteten vill att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna att vid de fortsatta övervägandena om den regionala polisorganisationen särskilt bör beaktas önskemålen om en samordning av hithörande anslag på polisväsendets stat. Syftet är att nå en administrativ förenkling, som bör bidra till en effektivisering av den Som vi anför i utskottets förslag måste det ”beaktas att ett genomförande av organisatoriska förändringar rörande den regionala polisverksamheten innebär risker för att statsmakternas framtida ställningstagande — — —föregrips”. Vi tror att länsberedningens förslag kommer mot slutet av 1974, och innan ställning tas till detta principbetänkande är det naturligtvis felaktigt att göra några genomgripande förändringar i länspolisorganisationen. Jag är inte övertygad om att man någonsin behöver göra det. Vårt förslag innebär ett mindre ingripande av budgetteknisk art som samtidigt synes kunna medföra administrativa och andra fördelar.

Ett genomförande av förslaget skulle innebära att den administrativa personalen kunde rekryteras bland befattningshavare med erfarenhet från arbetet i polisdistrikt. Samtidigt betyder förslaget att den tekniska utrustningen på länspolischefernas expeditioner blir mera enhetlig och — vill jag påstå — av bättre kvalitet. Herr talman! Utskottets socialdemokratiska ledamöter samt utskottets vpk-ledamot har emellertid reserverat sig med en egendomlig motivering. Man säger att detta inte enbart kan ses som en budgetteknisk fråga. Motionskravet innebär också en ytterligare centralisering av polisverksamheten, påstår man. Jag citerar vidare i reservationen: ” Varje förändring på det organisatoriska planet som innebär att länsstyrelsernas uppgifter i polisens arbete minskar uppfattas lätt som ett ställningstagande mot den regionala samhällsverksamheten.” Argumenten är verkligen krystade. Kommer förslaget att medverka till någon förändring av länspolischefens ställning såsom tjänsteman i länsstyrelsen? Nej, han är fortfarande underordnad landshövdingen. Kommer det att påverka den operativa verksamheten? Nej, ingalunda. Herr Nygren sade i sitt anförande med stort patos att här var centern inne på en farlig väg, här ville man centralisera. Det är mycket svårt för socialdemokraterna att skilja på vad som är centralisering och decentralisering. Herr Nygren är i vanliga fall en mycket intelligent karl och är det väl alltjämt, men här vill han medvetet missuppfatta motionen — för det är faktiskt en missuppfattning. Det är inte värre här än att skilja på äpplen och päron, och det borde herr Nygren kunna göra. När det gäller beslutsfunktionerna på det regionala planet har socialdemokraternas väg varit lång och slingrig. Närmast tänker jag på länsdemokratin och hur man vinglat hit och dit. Jag vet inte vilken uppfattning man har i den frågan i dag — det får vi väl se när länsberedningen lägger fram sitt förslag — men man borde tala med små bokstäver när det gäller beslutsfunktionerna på det regionala planet. Det är rätt, som herr Nygren säger, att i varje fall en del landshövdingar har en avvikande mening i förhållande till motionen, exempelvis de två socialdemokratiska landshövdingar som kom ned till oss. Jag vet inte vad de andra har för inställning, men det är möjligt att de är irriterade. Man har på det hållet kanske också missuppfattat motionen. Ty vad är det fråga om? Jo, det gäller — i klartext ännu en gång — två tre kanslibiträden på länspolischefens expedition som skulle tas utifrån polisdistrikten, där dessa personer i regel har fått skolning i det polisiära arbetet, så att de är mer insatta i förhållandena. På det sätt blir det en förstärkning av länspolischefens expedition. Jag vill inte ifrågasätta kompetensen hos de nuvarande kanslisterna, men det finns väl något som talar för att det kan bli en kvalitativ förstärkning om man tar folk utifrån polisdistrikten som har bättre erfarenhet. När det gäller de tekniska detaljerna på länspolischefens expedition, så kan jag inte fatta att det är någon skillnad i fråga om centralisering eller decentralisering ifall justitieminister Lennart Geijer eller kommunminister Hans Gustafsson betalar exempelvis en telexanläggning. Till sist vill jag uttrycka min tillfredsställelse med den överenskommelse som skett mellan rikspolisstyrelsen och länspolischeferna om att överföra vissa arbetsuppgifter från styrelsen till den regionala organisationen. Jag ser detta som ett drag för att förstärka länspolischefsorganisationen och decentralisera polisväsendet, och jag anser att det något jävar påståendet om rikspolisstyrelsens strävan att själv avgöra frågorna. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag lyssnade med mycket stort intresse till herr Johansson i Växjö, för jag trodde att vi skulle få någon förklaring till de effektivitetsvinster och administrativa fördelar som påstås bli följden av utskottsmajoritetens förslag. Jag fick en känsla av att herr Johansson i Växjö trodde att telexapparaterna kunde bli mera effektiva om de betalades över justitieminister Geijers stat. Jag har all respekt för justitieministern, men jag tror att det är precis samma telexapparater, precis samma utrustning, vilken stat de än betalas över. Herr Johansson i Växjö säger att det är en egendomlig motivering som vi reservanter har anfört. Ja, vi har försökt att i praktisk politik redovisa för kammaren vad vi menar med en decentraliserad verksamhet. När herr Johansson konfronteras med detta menar han att det är något egendomligt. Men det här är precis vad ni brukar vara ute och tala om i valrörelserna, herr Johansson, nämligen att förankra olika verksamheter på länsplanet och inte i alla avseenden flytta upp dem till huvudstaden. Jag har aldrig sagt, herr Johansson, att centern i detta fall är inne på en farlig väg. Jag har bara försökt bevisa att varken här eller i agerandet inom jordbruksorganisationer m.m., som herr Johansson känner till, lever ni i centern som ni under valrörelserna lär. Herr Johansson säger att det inte är större skillnad mellan de saker vi nu diskuterar än mellan äpplen och päron. Men jag är litet rädd för, herr Johansson, att om ni under valrörelserna säger åt väljarna att ni vill bjuda dem alla på äpplen och sedan, då valrörelsen är över, går och delar ut päron till alla, så blir situationen något underlig när det gäller ert anseende hos svenska folket. Det är detta jag tror håller på att ske just nu för centerns del.
Herr talman! När det gäller detta med äpplen och päron tror jag inte att våra väljare skulle bli så lurade, om vi efter valet eventuellt bjöd på päron. Jag tycker själv faktiskt bättre om päron än om äpplen. Sedan är det riktigt, Arne Nygren, att det i och för sig inte har någon betydelse om telexanläggningarna tillhör det ena eller andra departementet. Men vi vet att det i dag råder stor brist på denna tekniska utrustning ute på länspolischefernas expeditioner. Jag kan här citera vad rikspolisstyrelsen säger i sin skrivelse till regeringen: ”I fråga om utrustning vid länspolischefens expedition råder för närvarande stora skillnader mellan länen. Telexförbindelse finns exemplevis inte vid alla länspolischefsexpeditioner och förbindelse med polisens radionät saknas vid samtliga expeditioner.” Det finns i denna skrivelse ytterligare ett avsnitt som handlar om de tekniska resurserna på expeditionerna, men det får räcka med det anförda. Det visar ändå att här föreligger en bristsituation, och det skulle bli bättre om vi hade en enhetlig uppsättning apparatur på polisdistrikten och länspolischefernas expeditioner. Det skall inte vara några vattentäta skott dem emellan. Man skall kunna anropa varandra osv. Det skulle vara ett bra sätt att göra expeditionernas arbete effektivare. Sedan, herr Nygren, kan jag inte med bästa vilja i världen hitta någonting i den aktuella motionen eller i utskottets skrivning som bygger på en centralistisk giv. Hur kan någon få den uppfattningen? Nej, det är inom andra områden på länsplanet som vi skall tackla den centralistiska sidan, och det är genom en effektiv länsdemokrati. Och någon gång i höst skall det bli intressant att se hur socialdemokraterna ställer sig där. Kommer man exempelvis att medge att samtliga de tio lekmannaledamöterna i länsstyrelserna får utses av landstingen eller kommer man att hålla fast vid den giv man hittills haft, att hälften skall utses av regeringen?

Herr talman! Resonemanget om äpplen och päron blir mer och mer intressant ju längre herr Johansson i Växjö driver det. Nu säger herr Johansson, att även om man bjuder äpplen i valrörelsen, så tycker han ändå bäst om päron. Kanske är det så, herr Johansson, att ni i valrörelsen talar om decentralisering, men i praktisk politik tycker ni bättre om centralisering. Där tror jag att ni håller på att tära på centerns förtroendekapital just nu, och det skall ni sannerligen uppmärksamma! Nu är det emellertid inte fråga om vad herr Johansson som aktiv centerpolitiker tycker, utan frågan är vad de människor tycker som ni i valrörelsen har erbjudit äpplen, om inte de blir besvikna när ni sedan efter valrörelsen erbjuder dem päron. Blir de inte besvikna, om ni i valrörelsen har erbjudit dem decentralisering men bjuder dem centralisering när valdagen väl är över? Herr Johansson citerade också ett stycke ur länspolischefernas skrivelse och sade att det är en nackdel att man inte på alla expeditioner har samma utrustning. Men, herr Johansson, kan inte det problemet lösas lika bra genom den förankring vi nu har i länsstyrelserna? Varför måste beslutsfattandet i det fallet föras bort från länsstyrelserna, bort från länsförankringen — som ni vid andra tillfällen ju talar så vackert om? I slutomgången försökte herr Johansson göra detta till en fråga om hur många ledamöter i länsstyrelserna som skall väljas på ena eller andra sättet, men här gäller det ju om vi skall fortsätta med att slå vakt om den länsdemokrati vi har i dag. Tydligt är att centern vill luckra upp också på den punkten.

Herr talman! Den kulinariska debatten om äpplen och päron kan lämnas därhän nu, tycker jag. Jag känner inte till att vi inom centern någon gång efter ett val fört en annan argumentering än att vi vill ha decentralisering på alla områden. Sedan tar vi inte, herr Nygren, bort några beslutsfunktioner från länsstyrelsen. Vad är det för skillnad om kanslipersonalen kommer till länspolischefens expedition från polisdistrikten eller från någon av de olika avdelningarna på länsstyrelsen? Vilka beslutsfunktioner tar man bort? Centraliseringen av beslutsfunktionerna kan inte bli annorlunda om telexanläggningen kommer från justitiedepartementet än om den kommer över något annat departement. Vi ändrar inte något på beslutsfunktionerna, utan det här är helt och hållet en administrativ fråga. Det är litet egendomligt att landshövdingarna först nu visar intresse för detta område. Det framgick tydligt och klart även av dessa två landshövdingars uppvaktning i utskottet att allt inte är riktigt bra när det gäller den regionala polisorganisationen, och de var beredda att hjälpa till att göra det bättre. Men det är synd att man just nu fått intresse för dessa frågor. Jag vill tro att det som vi föreslår är ett sätt att eliminera de eventuella skärmytslingar som kan förekomma mellan landshövding och länspolischef.

Herr talman! Jag tar mig friheten att i all korthet knyta an till den föregående debatten och herr Nygrens ord om det betryggande i att vi har en parlamentarisk kontroll när det gäller SÄPO. Man begär ganska mycket när man menar att vi lika trosvisst som vissa andra skall se det som en garanti för att all åsiktsregistrering upphört. Vårt parti, som framför allt utsattes för den typen av övervakning, har inte samma insyn som de fyra partier som hade ansvaret under åsiktsregistreringens blomstringstid. Det bör ni kanske ta med i bilden när ni anser att vi är väl misstrogna. Jag begärde egentligen ordet för att utveckla några synpunkter i anslutning till reservationen 4 vid punkten 6. Den reservationen är en konsekvens av vår inställning att man inte löser problemen med brottsligheten genom att anställa fler och fler poliser, vilket nu sker i rask takt. Vi anser att dessa pengar i stället bör användas för att satsa mer på förebyggande åtgärder, på frivården och liknande konstruktiva saker. Den här förstärkningen är ett led i uppföljningen av brottskommissionens förslag, som bl.a. innebar att polismakten under en treårsperiod skulle förstärkas med 1 680 tjänster. I år är den posten 402 nya polistjänster i den lokala polisorganisationen. Man har beräknat att det skall kosta ca 23 miljoner kronor. Det är ganska mycket pengar, och därtill kommer självfallet kostnaderna för utbildning, utrustning, motorfordon osv. Polisens resurser i Sverige har under den senaste tioårsperioden utvecklats med en väldig hastighet; de har mer än fördubblats. Brottskommissionen fann vid sina överväganden att man måste gå vidare och ytterligare förstärka polisens resurser. Det motiverades bl.a. med ökat antal våldsbrott och andra förseelser. Frågan är om man inte lika gärna hade kunnat dra en motsatt slutsats, nämligen att utökningen av polisens resurser inte är metoden för att minska brottsligheten. Det är inte bara vi i vpk som tvivlar på det riktiga i den här resursfördelningen. ”Vi får världens bäst utrustade polismakt”, skrev Aftonbladet sedan regeringen valt brottskommissionens förslag. I en annan artikel räknade man ut att polismaktens resurser nu ökar åtta gånger mer än de sociala brottsförebyggande insatserna. I ledarform skrev Aftonbladet den 13 januari 1973 följande: ”Det är beklagligt att Geijer så starkt har betonat ett slags ytlig renhållningsaspekt, när han talar om ordningen på gator och torg och tunnelbanestationer. Den inriktningen finns inte alls i partikongressens beslut, utan kommer snarare i konflikt med det kriminalpolitiska programmets starka betoning av de förebyggande insatserna. Och enligt programmet är det som sagt dessa som är de viktigaste.” Detta skrev alltså LO:s tidning Aftonbladet. Jag har tidigare i denna kammare gett uttryck för partiets och min egen principiella uppfattning i dessa frågor. Vi anser att grundorsakerna till brottslighet oftast är att finna i en felaktig samhällsplanering, avsaknaden av jämlikhet, koncentrationspolitiken, de stora ekonomiska och sociala klyftorna och därmed besläktade problem. Statsminister Olof Palme, som ibland säger förnuftiga saker, har varit inne på dessa faktorer ien tidigare riksdagsdebatt om brottsligheten. Då sade han: ”Den enda hållbara lösningen ligger enligt min mening i en politik som botar brister och orättvisor och utjämnar ekonomiska, sociala och kulturella skillnader i samhället. En sådan politik bör kunna ge förutsättningar för en lugn och fredlig samhällsutveckling och för ökad förståelse mellan människorna.” Det var riktiga ord, och de stämmer väl överens med vår uppfattning. Men på detta område har det tyvärr inte skett någonting revolutionerande. Vi har samma klassklyftor i vårt land. Vi vet att vissa barn har en usel uppväxtmiljö, och det är också därifrån de eviga kåkfararna rekryteras. Jag skall inte utveckla dessa tankegångarna. Det skedde i fjol, när brottskommissionens förslag redovisades, och det kommer naturligtvis också flera tillfällen. Men vi anser att de pengar som man enligt betänkandet vill anslå till förstärkning av polisorganisationen kunde användas på ett bättre och mer konstruktivt sätt. Därför yrkar jag bifall till reservationen 4 av herr Pettersson i Västerås.

Herr talman! Jag har begärt ordet i anledning av en enda punkt i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Det gäller punkten 2, som handlar om organisationen på länsplanet — länspolischefens expedition respektive landshövdingens expedition. Jag behöver inte gå in i någon ytterligare redovisning av sakfrågan, eftersom tidigare talare redan varit inne på den, men jag känner mig ändå nödsakad att säga några ord kring det här ärendet. Utskottsmajoriteten säger i sin skrivning att förslaget gäller en föga ingripande budgetteknisk förenkling beträffande biträdespersonalen vid och utrustningen till länspolischefernas expedition. Om det vore så enkelt, skulle det väl i och för sig inte ha varit svårt för mig att avstå från att yttra mig, men man kanske inte får se det så enkelt. Jag har inte förmåga att göra så; jag ser det i varje fall minst som en organisationsförändring, om man flyttar över ekonomiska resurser och personal från en sida till en annan. Ser man på vad som hänt tidigare och vad som hänt sedan utskottet hade ärendet till behandling, är jag för min del beredd att hålla med utskottsreservanterna om att det här inte är enbart en budgetteknisk fråga. Vad är det då som hänt? Vi har redan tidigare i debatten hört hänvisningar till det beslut som riksdagen fattade 1972. Det var ett beslut som grundade sig på 1967 års polisutredning. Jag hade äran att vara med i den polisutredningen. Ett avsnitt i utredningen behandlade den regionala indelningen av polisväsendet, och utredningen föreslog där att landet skulle indelas i åtta polisregioner. Jag var ensam reservant emot det förslaget. Det fanns två orsaker till att jag reserverade mig mot det polisregionsystem som föreslogs. Den ena orsaken var att jag ansåg att ett genomförande av ett sådant polisregionsystem skulle ha medfört en alltför stark centralisering av polisverksamheten. Den andra orsaken var att det redan när utredningen arbetade pågick en mängd andra utredningar, som diskuterade förvaltningsorganisationen på länsplanet. Jag ansåg därför att man inte då borde vidta en organisationsförändring som inte samtidigt tog hänsyn till de förändringar som kan komma att göras på länsplanet i övrigt. Det betyder att jag tycker att dessa saker bör ses i ett sammanhang. Detta är i och för sig också vad man har sagt i den reservation som är fogad till utskottets betänkande. Vad är det som har hänt efter utskottsbehandlingen och som gör att man ställer sig tveksam till den behandling ärendet har fått i utskottet?

Som jag ser det kan en sådan ordning inte på något sätt genomföras utan att riksdagen tar ställning till den. Skall riksdagen ta ställning till frågan, måste riksdagen också ta ställning till andra organisationsförändringar. Vad jag menar är att det finns en viss risk för att vi med utskottsmajoritetens ställningstagande i dag låser oss på ett sådant sätt att vi inte kommer att ha ryggen fri för framtida organisationsförändringar inom länsorganistionen. Med hänvisning till att det finns så många oklarheter härvidlag som behöver redas ut i ett sammanhang och med hänvisning till vad jag anfört ber jag att få meddela att jag kommer att rösta för reservationen 1 vid punkten 2 i justitieutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! I motioner från borgerligt håll har under senare år väckts förslag om att man skulle tillsätta en kriminalpolitisk kommitté eller beredning, som skulle få till uppgift att föreslå åtgärder för att komma till rätta med den tilltagande brottsligheten. Dessa yrkanden fördes fram år efter år, men riksdagsmajoriteten avslog dem. I början på förra året meddelades emellertid från justitiedepartementet att tanken nu var att inrätta ett brottsförebyggande råd med i huvudsak de uppgifter som tidigare föreslagits från borgerligt håll. Vi var alla väldigt glada härför och tyckte att det var ett stort steg åt rätt håll att parlamentariker från olika partier fick diskutera förutsättningslöst vilka åtgärder som borde vidtas och framför allt hur samordningen skulle ske av samhällets brottsförebyggande verksamhet. Det förslag som riksdagen nu skall ta ställning till innebär emellertid att denna verksamhet får formen av en ny statlig myndighet. Det har, herr talman, i varje fall inte varit min avsikt, när jag tidigare förde fram denna tanke, att det skulle skapas en permanent statlig myndighet. Jag vill i dag inte direkt ta avstånd och säga att en sådan myndighet är 35 obefogad, men det finns anledning att uttala en viss tveksamhet mot att redan nu ta ställning till behovet av ett permanent organ. Den verksamhet som nu skall börja får i viss mån ses som en försöksverksamhet. Vi måste pröva hur arbetet kommer att fungera och sedan efter några år ta ställning till om verksamheten skall få permanent karaktär och formen av en statlig myndighet. Vad vi inte vill ha är en stat i staten eller en verksamhet, som kan leda till kompetenskonflikter och som kan göra att denna myndighet kommer att få uppgifter som normalt åligger olika statliga myndigheter vilka redan i dag är engagerade i brottsförebyggande verksamhet. Man vill också undvika ett dubbelarbete, som ökar byråkratiseringen och minskar de konkreta effektiva åtgärderna för att komma till rätta med brottsligheten. I det förslag som ligger kan jag inte riktigt se — inte heller tyckte jag att man fick det riktigt klarlagt under den hearing som utskottet ordnade med företrädare för det brottsförebyggande rådet — hur kompentenskonflikter, byråkratisering och dubbelarbete skulle kunna undvikas. Den tveksamhet som man tidigare känt ökade snarare efter den diskussion som vi hade inom utskottet. Det finns också anledning att konstatera att en hel del av de arbetsuppgifter som rådet är tänkt att få normalt sett bör ligga inom statsdepartementen. Det gäller ju att utforma kriminalpolitiken i stort, och meningen kan inte gärna vara att den skyldighet och rättighet som statsmakterna i dag har att dra upp de riktlinjerna skall överlåtas på en myndighet. Men beskrivningen av rådets uppgifter är så pass vaga att man inte riktigt får klart för sig de gränser som skall gälla. Ännu mindre får man klart för sig de gränser som skall gälla i fråga om rådets uppgifter och de olika myndigheternas uppgifter. Jag tänker då på skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen, som är inkopplade i den här verksamheten — för övrigt också socialstyrelsen. I reservationen 1 från folkpartiet och moderata samlingspartiet uttalas stor tveksamhet beträffande tanken på ett permanent organ. Vi har också menat att verksamheten tills vidare bör ta formen av en kommitté med anknytning till departementet. Vi tror inte att det finns någon risk för att man inte skall kunna knyta kvalificerad personal till den verksamheten. Det har ju visat sig i andra sammanhang där det tillsatts statliga kommittéer att det inte varit svårt att få sakkunnig och duglig personal för att klara aktuella uppgifter. Det som kanske förvånar något, herr talman, är att centerpartiet inte kunde ansluta sig till reservationen. Det brukar ju annars inte vara centerpartiets signum att vara så förtjust i att inrätta nya statliga myndigheter. I den här frågan har centern emellertid anslutit sig till socialdemokraterna. I reservationen 2 för moderaterna ett resonemang om massmedias roll i det brottsförebyggande arbetet. Det är ju ingen hemlighet att det från många håll har framförts kritik över massmedias sätt att presentera olika problem som hänger samman med brottsbekämpning. Det har förekommit kritik mot framför allt radio och TV som man menat inte ger en rättvisande bild av de rättsvårdande organens insatser. Kritiken menar att det är risk för att laglydnaden minskar när medborgarnas skyldighet att Om man nu ser vad utskottets majoritet har att säga på den här Onsdagen den punkten så tycker jag att det är värt att notera några saker. För det första 8 maj 1974 sägs att information om de straffades situation kommer att ägnas stor uppmärksamhet av rådet. Ja, det tror jag inte att det finns anledning att betvivla, men kritiken har ju just gällt att massmedia har betonat de straffades situation på bekostnad av brottsoffrens och på bekostnad av den självklara skyldigheten att understryka respekten för gällande lagstiftning. Snarare har brottslingen glorifierats på bekostnad av brottsoffret. För det andra sägs det att samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten övervägt att ta upp massmedias bevakning av kriminalproblem och insatser i brottsförebyggande syfte. Det är faktiskt inte mycket att nämna, tycker jag, eftersom samarbetsorganet ju har upphört. Att detta organ under sin existens övervägde att ta upp sådana frågor men inte gjorde det anser jag inte vara något särskilt starkt argument för att avslå yrkandet i den ifrågavarande motionen. För det tredje sägs det att när det gäller förhållandet mellan polis och allmänhet finns det anledning att tro att departementschefen, och rådet kommer att ha sin uppmärksamhet riktad på frågan. Men det är ju inte detta motionen gäller. Ingen av motionärerna har menat att förhållandet mellan polis och allmänhet är så dåligt att det behövs en utredning. I stället visar ju de utredningar som har gjorts att de relationerna är mycket goda. Problemet gäller fortfarande företrädesvis relationerna mellan polisen och Sveriges Radio. Vid den hearing som vi hade i utskottet upplystes det att man funderar på att inom rådet börja med en kursverksamhet. Men vad jag kunde förstå var det mer än kursverksamhet på gräsrotsnivå. Man hade inte funderat över att engagera ledningen för Sveriges Radio i den verksamheten. Det vore faktiskt inte ur vägen om Sveriges riksdag talade klarspråk i de här frågorna och uttalade sig för att det brottsförebyggande rådet bör se till att få till stånd ett gott samarbete mellan ledningen för Sveriges Radio och rikspolisstyrelsen för att komma till rätta med de missförhållanden som jag tror att hela utskottet menar föreligger. I reservationen 3, som är en moderat reservation, återkommer vi till vårt yrkande sedan tidigare om att man bör kunna få en mera schematisk redovisning av hur stora kostnader som brottsligheten åsamkar de enskilda. Vi noterar åter att justitieministern i statsverkspropositionen med en tablå visar hur stora kostnader brottsligheten åsamkar de rättsvårdande myndigheterna, och det tycker vi är bra. Men vi har fortfarande den uppfattningen att det vore angeläget att också få något begrepp om vad brottsligheten kostar enskilda. Vi vill inte ha någon mer omfattande utredning utan vill att man sammanställer de uppgifter som redan finns inom olika myndigheter, arbetsmarknadsstyrelsen, socialstyrelsen, försäkringsbolagen och rikspolisstyrelsen för att därmed få ett begrepp om detta. Självfallet menar jag inte att det skulle vara av avgörande betydelse för våra insatser mot brottsligheten att veta vad den kostar de enskilda, men det kunde trots allt kanske vara ett argument, i diskussionerna med finansministern om inte annat, att kunna visa de icke obetydliga kostnader som jag är övertygad om att brottsligheten medför för enskilda människor. I reservationen 4 återkommer en bekant, åtgärder mot unga lagöverträdare. Det är en moderat reservation som bottnar i partimotionen från moderata samlingspartiet. Jag skall inte utveckla det så mycket. Jag vill bara erinra om att vi fortfarande menar att man måste försöka komma till rätta med de långa tider som ofta förflyter mellan det att ett brott är begånget och det att myndigheten tar slutgiltig ställning beträffande den åtgärd som skall vidtas. Nu förflyter alldeles för lång tid, och det är till stor nackdel för många, inte minst för brottslingen själv. Det borde vara angeläget att få till stånd en översyn och en utredning syftande till att få en förenklad brottmålsprocess. Utredningen bör dock som vi ser det inte enbart ta sikte på unga lagöverträdare utan bör kunna gälla generellt. Vi tror att en sådan förenklad brottmålsprocess bör kunna genomföras utan att rättssäkerheten eftersätts. I samma reservation tas också upp ett välkänt problem, nämligen vårt förslag om korttidsbehandling av unga lagöverträdare. Jag vill åter erinra kammarens ledamöter om att enligt gällande bestämmelser är det i praktiken för närvarande fråga om mycket långa omhändertaganden. Enligt de föreskrifter som finns när det gäller anstaltsbehandling i samband med skyddstillsyn förekommer kortare frihetsberövanden än en månad över huvud taget inte. Jag kan inte hjälpa att jag tror det vore angeläget att man fick någon reaktionsform som gav möjlighet till kortare frihetsberövanden som inte skulle kännas så hårda för unga brottslingar utan tjäna som en tankeställare. Det skulle vara ett lindrigare alternativ än bestämmelserna om anstaltsbehandling med skyddstillsyn. Herr talman! Inom parentes vill jag säga att det som hände i början av året — jag tror det var i Märsta — när man gav några unga brottslingar ett åläggande att utföra vissa arbetsuppgifter för att kunna betala skadeersättningar för skador som de hade vållat är någonting som borde utvecklas. Jag tror att många föräldrar och många ungdomsbrottslingar själva tycker att det verkar riktigt att man, när man gjort en skada, i görligaste mån också skall försöka ersätta den. Handläggningen av det ärendet var kanske inte helt invändningsfri, men om man iakttar erforderlig sekretess och tar erforderliga kontakter med anhöriga, skulle de praktiska reaktionsformerna kunna vara något att bygga vidare på. I reservationen 5, av folkpartisten i utskottet och moderaterna, yrkar vi på att få till stånd en särskild utvecklingsenhet vid rikspolisstyrelsen. Vi kan inte förstå annat än att det är lika angeläget för rikspolisstyrelsen som för kriminalvårdsstyrelsen att man får möjligheter att söka utvärdera resultatet av polisens eget arbete. Säkert kan ingen vara mer skickad att göra en sådan utvärdering av polisens arbete än just rikspolisstyrelsen själv. Det kan inte vara rimligt att ett centralt råd, som sitter vid sidan av, först skall försöka inhämta uppgifter om hur polisarbetet fungerar och sedan försöka utvärdera arbetet. Det måste naturligast och enklast ligga på rikspolisstyrelsen själv. Jag vill dock klargöra att vi motionärer icke har avsett någon forskning i egentlig mening utan helt enkelt en utvärdering av de reformer och förändringar inom polisens verksamhets område som kontinuerligt behöver göras. Nr 75 Herr talman! Jag vill till slut konstatera att även om utskottet Onsdagen den avstyrker vår partimotion när det gäller yrkanden om forskning beträf 8 maj 1974 fande allmänpreventionen så är utskottet ändå i sak positivt till att en sådan forskning får bedrivas. Det är värt att notera. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5.

Herr talman! När vi nu behandlar frågor som rör det brottsförebyggande rådet vill jag erinra om anledning till dess tillkomst. Under hela 1960-talet hade vi en ständigt stigande brottskurva. Trots att statistiken på det här området har sina brister kan man väl ändå med viss grad av säkerhet påstå, att antalet brott fördubblades under 1960-talet. Vi känner inte mörkertalen för varje år, och vi har haft omläggningar i statistiken, som naturligtvis gör siffrorna osäkra, i varje fall vid jämförelser mellan olika år. Mörkertalen har påverkats av omläggningar i försäkringsbolagens åtaganden, och även detta är försvårande faktorer i den jämförande statistiken. Men trots allt detta hade vi säkerligen en fördubbling av antalet brott under en tioårsperiod. Att sedan brottens svårighetsgrad också har ökat successivt är inte heller obekant. Det ledde till att brottskommissionen tillsattes i januari 1973 för att utreda och snabbt lägga fram förslag till åtgärder för att i någon mån råda bot på det akuta läget. Resultatet mynnade i en proposition till riksdagen, och den behandlades redan under vårriksdagen förra året. Efter detta tillsattes brottsförebyggande rådet med alla de uppgifter som nu är redovisade i såväl propositionen som utskottsbetänkandet. Det skulle leda alltför långt att här återigen upprepa direktiven för rådet. Detta har börjat sitt arbete. Planer för de nio arbetsgrupperna har också utarbetats och godkänts av det verkställande utskottet, och en instruktion för rådet är under behandling. Den är godkänd av verkställande utskottet och skall närmast föreläggas styrelsen. Arbetet har således startat, och i begynnelsen kan man glädjande nog konstatera att brottsligheten enligt tillgänglig statistik redan har börjat gå ner. Även om rådet inte har kunnat påverka den utvecklingen ännu, så är det i alla fall en glädjande trend. och vi hoppas givetvis att den skall stå sig och att rådets arbete kommer att bära frukt. I statsverkspropositionen föreslås, att rådet skall vara en fristående myndighet direkt under Kungl. Maj:t. Från centerpartiets sida var vi från början tveksamma till detta — liksom moderata samlingspartiet och folkpartiet, som fru Kristensson har anfört. Vi ansåg att rådet fortsättningsvis kunde arbeta som en kommitté. Vi var rädda för att regeringen eljest skulle kunna vältra över sitt politiska ansvar när det gäller de här frågorna på en underordnad myndighet. Regeringens ansvar — oavsett vem som innehar det ansvaret — får givetvis under inga omständigheter vältras över på en underordnad myndighet. Genom utskottsmajoritetens skrivning på den här punkten känner vi oss emellertid lugnade.

Som departementschefen framhåller skall rådet självfallet inte ha någon direktivrätt i förhållande till dessa myndigheter och organ. Någon ändring av ansvarsfördelningen i fråga om insatser i brottsförebyggande syfte på skilda områden är således inte avsedd. Beaktas bör också att de myndigheter och organ vilka närmast blir berörda av rådets verksamhet avses bli representerade i rådet och dess expertorgan och härigenom får insyn i och inflytande på rådets verksamhetsplanering.” Mot den här bakgrunden har vi anslutit oss till utskottsmajoriteten, som således biträder propositionen. Även andra praktiska fördelar med propositionsförslaget har senare konstaterats. Personalen vid rådets kansli kan t.ex. erbjudas fasta tjänster, och det är inte det minst viktiga för att få tillgång till kvalificerade befattningshavare. Utan sådana skulle resultatet av rådets arbete sannolikt bli ganska klent. Enligt statsverkspropositionen skall sammanlagt 14 fasta tjänster finnas vid rådet, som kommer att bestå av kansli med en utredningsoch en utvecklingsenhet. Till grund för utformningen av utvecklingsenheten ligger ett förslag från kommittén för kriminologisk behandlingsforskning. Den kommittén har föreslagit sju tjänster vid enheten, medan departementschefen har föreslagit endast fem. Flera remissinstanser ansåg att rådets kansliorganisation skulle bli otillräcklig med det förslag som kommittén för kriminologisk behandlingsforskning lade fram. Brottsförebyggande rådet framhöll också enligt statsverkspropositionen att den administrativa personalen behövde förstärkas på grund av att rådet skulle få en utvecklingsenhet. Detta har emellertid inte beaktats i propositionen. Brottsförebyggande rådet har också i sitt remissvar beträffande förslaget påpekat att behovet av biträdespersonal har underskattats och föreslagit en förstärkning av den administrativa personalen. Det här skall ses mot den bakgrunden att det brottsförebyggande rådet kommer att få centrala och viktiga uppgifter inom hela det kriminalpolitiska området. Och för rådets arbete kommer forskningen att bli av stor betydelse, även om den inte skall konkurrera med forskningen vid våra universitet och högskolor. Här kommer samordningsfrågorna in i bilden i stället. För att följa upp yrkandet i motionen 636 har utskottets centerpartister i reservationen 6 yrkat att rådets kansli bör förstärkas med en forskningssekreterare, en handläggare, en assistent och två biträden. Vidare yrkar vi i samma reservation att medel anvisas för ersättning till experter och kontaktmän i rådets arbetsgrupper och att ersättningen utgår i enlighet med kommittékungörelsen, även om rådet blir en fristående myndighet. Om den här formen av medverkan i rådets arbete inte kan gottgöras med marknadsmässiga ersättningar, bör rådet ändå ha möjlighet att på något sätt ersätta de experter och kontaktmän som engageras i arbetet. Nr 75 Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen 6 och i övrigt Onsdagen den till utskottets hemställan. 8 maj 1974

Herr talman! Vi är alla ense om att kampen mot brottsligheten måste brottsförebyggande föras med all kraft. Vi vet också att den måste föras på många fronter råd, m.m. och att det förebyggande arbetet är det mest angelägna. Det är också helt följdriktigt att vi försöker samordna olika åtgärder för att få ut mesta möjliga effekt av de ansträngningar som görs och kommer att göras för att komma till rätta med de problem som brottsligheten utgör och medför. Vi har också att ständigt hålla i minnet att brottsligheten ofta är symtom på att något i vårt samhälle inte fungerar tillfredsställande. Vi vet också att det här rör sig om problem som det är väldigt svårt att komma till rätta med. Redan uppgiften att finna de rätta angreppspunkterna är synnerligen komplicerade. En viktig förutsättning måste dock vara att man känner faktabakgrunden både när det gäller orsaker till och omfattningen av brottsligheten och när det gäller åtgärder i brottsförebyggande syfte och bedömningen av resultatet av sådana åtgärder. Det var utifrån behovet av ett sådant faktaunderlag som folkpartiet 1972 föreslog att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas för att få till stånd en genomgång och totalbedömning av samhällets brottsförebyggande åtgärder och med uppgift att utforma förslag till förstärkning av dessa åtgärder. Som tre huvuduppgifter för utredningen framhöll vi: 1. Aktualisera nya väsentliga forskningsuppgifter. 2. Ge brottsförebyggande aspekter på skilda samhällsområden. 3. Ge förslag till mera direkta brottsförebyggande åtgärder. Denna av oss förordade brottsförebyggande utredning skulle utveckla och sammanställa de brottsförebyggande synpunkter som behöver läggas på samhällets utveckling och politik på en rad områden. Vi menade och menar alltjämt att de faktorer i t.ex. storstadsmiljön som verkar brottsbefrämjande bör kunna analyseras och att synpunkter av brottsförebyggande natur bör läggas på samhällsplaneringen i framför allt de stora kommunerna. Möjligheterna till fritidsaktiviteter för framför allt ungdom är säkerligen också av betydelse. Och mycket återstår att göra för att förbättra barnens uppväxtmiljö. För den yttre miljön har givetvis boendeplaneringen stor betydelse. Väsentligt är också att föräldrar får kunskap nog att klara den svåra uppgift barnens normbildning utgör. Det är också viktigt från brottsförebyggande synpunkt att skolan förmår skapa en känsla av trivsel och social närkontakt och att samarbetet mellan hem och skola fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det jag har nämnt är endast exempel på områden, där åtgärder i brottsförebyggande syfte kan få betydelse. Vi får inte heller glömma att det inte räcker med samhällets åtgärder i socialt och materiellt hänseende. Det behövs ett utvidgat och förtroendefullt samarbete med alla frivilliga organisationer och grupper, som av ideella motiv drivs att söka hjälpa sina medmänniskor. Ett färskt exempel + på vad en sådan insats kan betyda fick vi när vi i går kväll var inbjudna att besöka Lewi Pethrus” stiftelse och där fick del av de resultat som vinns. Det gav ett klart belägg för hur viktigt det är att samhället stöder de frivilliga organisationerna. Det blev ingen utredning av det slag som folkpartiet föreslog 1972; riksdagsmajoriteten avslog vårt förslag. Men det dröjde bara tre veckor från det beslutet till dess att justitieministern tillkallade en utredningsman för att lägga fram förslag till uppgifter för och organisation av ett centralt råd för samordning av samhällets insatser mot brott. Det arbetet ledde fram till att vi redan föregående år fick ett brottsförebyggande råd, som i egenskap av kommitté bedrivit ett omfattande uppbyggnadsarbete under den korta tid det varit i verksamhet. Nu föreslås i den proposition och det utskottsbetänkande som vi nu behandlar, att rådet redan fr.o.m. den 1 juli detta år ges ställning som självständig myndighet under ledning av en av Kungl. Maj:t utsedd styrelse och med fast kansli bestående av två enheter, underställda chefen för kansliet, jämte viss administrativ personal. Rådets uppgift skall i första hand vara att samordna de insatser som olika myndigheter utför i brottsförebyggande syfte. Rådet skall genom samordning, rådgivning och andra insatser på bred front söka komma till rätta med brottsligheten. Att det föreligger ett mycket stort behov av sådana brottsförebyggande insatser råder det inga delade meningar om. Däremot finns det olika uppfattningar om var och hur insatserna bäst skall sättas in. Inte heller propositionsförfattarna synes ha helt klart för sig hur uppgiften skall lösas. Enligt propositionen skall rådet självt inom ramen för sina resurser avgöra vilka frågor rådet anser vara av sådan vikt i det brottsförebyggande arbetet att de bör utredas närmare och under vilka former verksamheten skall bedrivas. Till rådet skall knytas experter från olika myndigheter och försäkringsbolag samt en samrådsgrupp med företrädare för organisationer och myndigheter som endast mera allmänt eller i samband med verksamhet i viss arbetsgrupp har anledning att medverka i rådets arbete. Dessutom skall till rådet knytas en vetenskaplig referensgrupp. Det är här fråga om mycket omfattande åtgärder, som berör befintliga myndigheter och organ i betydande utsträckning. Det finns därför enligt min mening skäl att gå försiktigt fram och pröva vilka vägar som är de bästa och mest framkomliga. Det är också angeläget att man inte gör organisationen större än den lämpligen bör vara och det är framför allt viktigt att man inte tar ifrån andra myndigheter uppgifter som de finner angelägna och meningsfulla i sitt arbete. Dessa synpunkter talar mot att binda sig för en permanent, fristående myndighet. Det finns också anledning att noggrant pröva i vilken utsträckning det arbete som det här är fråga om kan skötas av personal som arbetar i departement eller inom kommittéväsendet. Även personal i statliga verk förutsätts komma att utnyttjas i vissa fall. Men även om rådets behov av arbetskraft i viss utsträckning kan tillgodoses genom anlitande av utomstående personal behövs det ett fungerande kansli som organiserar och leder arbetet. Och det är givetvis angeläget att den personal som får uppgiften att svara för kansliets verksamhet kan beredas erforderlig trygghet i anställningen. Detta kan i och för sig tala för Kungl. Maj:ts förslag. Men det måste gå att lösa dessa frågor även om man i väntan på vunna erfarenheter nu avstår från att tillskapa ett nytt, självständigt verk. Frågan om personalens anställningsförhållanden bör kunna lösas ändå. Det finns alltså enligt min mening skäl för att, som jag sade tidigare, pröva sig fram. Syftet med och angelägenheten av den verksamhet det här är fråga om finns det inga delade meningar om. Men huruvida det är riktigt att skapa ett permanent verk med en tung administration och risker för byråkratisering är vi inte beredda att redan nu ha en bestämd uppfattning om. Det är enligt vår mening osäkert om Kungl. Maj:ts förslag är den bästa konstruktionen. Vissa av de uppgifter som avses bli överlämnade till rådet bör i stället handhas av regeringen. Särskilt gäller detta uppgiften att samordna olika samhällsorgans insatser mot brott och att verka för att lagstiftningen håller jämna steg med samhällsutvecklingen. Vi har i en motion erinrat om att en av grundtankarna bakom 1965 års departementsreform var att en av departementens huvuduppgifter skall vara planering och samordning. I viss utsträckning synes rådets verksamhet även kunna komma att beröra utformningen av kriminalpolitiken i stort, en uppgift som statsmakterna enligt vår mening inte kan lämna ifrån sig. Det är också oklart vilket inflytande rådet får på andra myndigheters verksamhet och hur det blir med ansvarsfördelningen. De myndigheter och organ som närmast berörs av rådets verksamhet har envar att inom sitt verksamhetsområde ta initiativ och svara för att vederbörliga åtgärder vidtas. En permanent, övergripande myndighet av det slag som här föreslås kan skapa förvirring och ge anledning till kompetenskonflikter. Självfallet kommer emellertid rådet under sitt första — och vi kan väl också säga sina första — verksamhetsår att få stor betydelse för samordning av och initiativ till olika insatser i brottsförebyggande syfte. Men det är inte alldeles självklart att en lika omfattande organisation behövs på längre sikt, när samarbetsfunktionerna kommit till stånd och vunnit stadga. Det är också möjligt att erfarenheten kan visa på andra möjligheter att utvinna de resultat som det brottsförebyggande rådet är avsett att ge. Enligt vår mening bör frågan om rådets ställning tas upp till förnyad prövning sedan erfarenheter vunnits av rådets verksamhet som kommitté. Särskild uppmärksamhet bör under tiden bl.a. ägnas åt frågorna om förhållandet mellan rådets arbetsuppgifter och statsmakternas ansvar för det kriminalpolitiska arbetet samt gränsdragningen mellan rådets verksamhetsområde och de av rådets verksamhet berörda myndigheternas och organens ansvarsområden. Vi förutsätter att Kungl. Maj:t vidtar åtgärder för att bereda erforderlig trygghet i anställningen för den personal som under tiden tjänstgör i kansliet. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1. Sedan några ord om en annan motion som behandlas i detta betänkande och som finns åberopad i reservationen 5. Den gäller inrättandet av en särskild forskningsoch utvecklingsenhet vid rikspolisstyrelsen. Det är rubriken på motionen. Vi har tonat ned den något under utskottsbehandlingen och talar om en utvecklingsenhet vid rikspolissty relsen. Den här frågan tas upp i två motioner, av vilka den ena är underskriven av mig från folkpartiet, Bertil Johansson från centerpartiet och Lars Schött från moderata samlingspartiet. Det är alltså en trepartimotion. Motionsyrkandet kan föras tillbaka till ett av kommittén för kriminologisk behandlingsforskning framlagt förslag. Statsmakterna har gång efter annan tagit beslut gällande åtgärder för bekämpning av brottsligheten och därvid även förstärkt polisväsendet i betydande utsträckning, en förstärkning som möjliggjort t.ex. ökad patrullering till fots och en utbyggnad av kvarterspolisverksamheten, något som vi hälsar med mycket stor tillfredsställelse. Det har också inneburit en betydande förstärkning av polisens tekniska utrustning. Men samtidigt som polisväsendet växer och tillförs nya resurser ställs ökade krav på en utvärdering av reformer och förändringar inom polisens verksamhetsområde. Den åberopade kommittén hänvisade till det förhållandet att polisforskning förekommit i mycket begränsad omfattning i vårt land och att kunskapen om olika åtgärders verkningssätt är mycket bristfällig. Remissinstanserna ställde sig positiva till kommitténs förslag. Riksräkenskapsverket anförde t.ex. att det föreligger behov av åtgärder för uppföljning av polisverksamheten och tillstyrkte att en enhet för uppföljning och utveckling inrättas inom rikspolisstyrelsen, förslagsvis inom polisavdelningen. Ifrågavarande enhet skall enligt riksräkenskapsverket svara för utredningsarbete m.m. i syfte att följa upp och utveckla verksamheten men däremot inte bedriva egentlig forskning. Det är detta vi nu ansluter oss till. Justitieministern har i propositionen anfört att ett genomförande av kommitténs förslag skulle komma att medföra att de begränsade resurser, som står till förfogande, splittras, och därför har han inte velat för sin del biträda förslaget. Men även om man är angelägen att inte i onödan splittra forskningsinsatserna utesluter det inte en insats av det slag det här är fråga om. Det är här, som riksräkenskapsverket framhåller, inte fråga om att bedriva egentlig forskning men det är i högsta grad angeläget att en utvärdering sker av reformer och förändringar inom polisens verksamhetsområde som grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Detta måste vara av stor betydelse för polisens planeringsarbete och för prioriteringar inom polisväsendet. Det är också viktigt att förhållandet mellan polisen och allmänheten utvärderas. För att arbetet med här nämnda uppgifter skall kunna ge ett så gott praktiskt resultat som möjligt och tjäna som underlag för beslutsfattande är det väsentligt att det utförs i nära anslutning till rikspolisstyrelsens kontinuerliga verksamhet. Någon stor organisation behöver det inte här vara fråga om. Som modell för enheten kan kriminalvårdsstyrelsens nuvarande utvecklingsenhet tjäna. Den har tre fasta tjänster jämte en biträdestjänst. Självfallet bör enheten även disponera över ett lämpligt avvägt projektanslag. Då jag är övertygad om att de medel som en sådan utvecklingsenhet skulle kräva är mycket väl använda pengar yrkar jag bifall till reservationen 5, som innebär att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer att förslag om en gen. I övrigt ber jag att få yrka bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Herr Polstam har tidigare under debatten kring justitieutskottets betänkande nr 10 utförligt talat för utskottsmajoritetens motiveringar. Det var egentligen bara på en punkt som herr Polstam avvek från utskottsmajoriteten, nämligen när det gällde medelsberäkningen, som tas upp i reservationen 6. Jag kan därför fatta mig kort i denna debatt.

Man redovisar där anledningarna till att tanken på detta råd lades fram och framhåller bl.a. att en väsentlig fråga i kampen mot brottsligheten är möjligheterna till samarbete mellan olika myndigheter och organ, arbetsmarknadens företrädare, skolan och rättsvården. Det är emellertid inte bara dessa organ som berörs av samarbetsfrågorna, utan detta gäller också i allra högsta grad enskildas, företags och organisationers insatser mot brott. Det var främst bristerna beträffande samordningen av samhällets och enskildas insatser i brottsbekämpningen som föranledde mig, säger justitieministern, att ta upp frågan om att inrätta ett särskilt samordningsorgan för att få den breda front som vi alla inser är nödvändig för att komma till rätta med brottsligheten.

Därigenom kommer de självfallet också att få insyn i och inflytande på rådets verksamhet.

Jag tror därför att farhågorna inför rådets inrättande som en myndighet den 1 juli är obefogade. Jag ber i den delen liksom herr Polstam att få yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan. Jag kommer i övrigt mest att uppehålla mig vid de reservationer som behandlar massmediernas roll i detta sammanhang samt vid reserva tionen 4 av två moderater, som har vissa synpunkter på behandlingen av unga lagöverträdare. Fru Kristensson har sagt att massmedier förhärligar brottslingen och att den drabbades situation mycket sällan uppmärksammas. Jag vet inte om detta generella omdöme verkligen håller. Jag tror att sanningen är mycket mera nyanserad än så.

Vi vet att samarbetet mellan allmänhet och polis i mycket stor utsträckning är beroende av den allmänna uppfattning som allmänheten får i dessa mycket svåra och komplicerade frågor. Vi vet också att massmedier, såsom tidningar, tidskrifter, radio och television, har en mycket viktig uppgift i informationssammanhang och när det gäller att skapa eller förändra attityder till olika företeelser. Vi tror att det är riktigt, men vi har också pekat på att det brottsförebyggande rådet har tillsatt en särskild arbetsgrupp för information och att det är rådet som skall ta ställning till och prioritera de uppgifter som föreligger. Därför behöver man knappast föra denna massmediernas roll i förgrunden. Som gammal journalist skulle jag vilja tillägga att den kursverksamhet, som vi fick besked om när vi sammanträffade med representanter för rådet, kan ge just den förändring av attityderna som är nödvändig. Ofta är det den enskilde yrkesutövarens eller konstnärens inställning till frågorna som avgör utformningen av ett program, en artikel eller en bok.

Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan under B, vilket innebär avslag på reservationen 2. Vad brottsligheten kostar samhället är en fråga som har förts fram ganska ofta av moderata samlingspartiet. Det är alldeles självklart att det är en ganska viktig bit i helhetssynen både på brottsligheten och på hur man skall lägga upp den brottsförebyggande verksamheten. Utskottsmajoriteten anser dock att det — av naturliga skäl — är närmast omöjligt att med någon högre grad av säkerhet bedöma vad brottsligheten totalt kostar samhället. Vi hävdar också att det är andra värderingar än de rent ekonomiska som ytterst måste bli avgörande i kampen mot kriminaliteten. Jag erinrar mig mycket väl ett möte med ECOSOC:s Commission for Social Development för ett par år sedan; Sverige var då representerat i denna kommission. ECOSOC:s expert på bl.a. sociala och kriminalpolitiska frågor drog i sitt hälsningsanförande fram sifferuppgifter om vad brottsligheten kostar staten New York. Det var oerhörda, nästan svindlande stora belopp. Men han sade också att sådana uppgifter egentligen är helt ointressanta, även om de i detalj kan konfirmeras, eftersom det är på det andra fältet, det brottsförebyggande, man måste börja. Inom rikspolisstyrelsen pågår ett arbete med kontinuerlig insamling och sammanställning av uppgifter om vad vissa brott kostar den enskilde, och frågan har också diskuterats inom samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet.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 Hur unga lagöverträdare skall behandlas är en fråga som också har kommit igen riksdag efter riksdag i motioner, speciellt från moderata samlingspartiet. Frågan är svår. Det är allas vår förhoppning att det brottsförebyggande rådet skall lyckas i sin verksamhet.

Hjälp måste sättas in på ett så tidigt stadium som möjligt, och vi tror att det är det centrala rådet som närmast bör ta hand om detta. Det har ju också sagts att rådet med förtur skall ta upp ärenden rörande ungdomsbrottsligheten och olika samarbetsfrågor på rättsvårdsområdet. Men vad vi från majoritetens sida har vänt oss emot, inte bara i år utan också tidigare, är tanken på särskilda jourdomstolar. Nu säger fru Kristensson, som är reservant, att dessa inte bara är tänkta för ungdomsbrottslingar utan också för andra kategorier. Det är möjligt, men man har fört fram ungdomsbrottslingar i resonemangen kring detta nya institut. Vi vill för vår del hävda att alla skall ha samma rätt att behandlas med den omsorg som vi kräver av svenskt rättsväsende och att jourdomstolar säkerligen inte kan svara för den helhetssyn på ett fall som barnavårdsnämnder och andra sociala myndigheter kan bidra till. Vi tror icke på förslaget — vi tycker nog att det strider litet mot de krav på rättssäkerheten som vi alla har i samhället. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan under D, innebärande avslag på reservationen 4. I samma reservation föreslås införandet av en ny påföljd för unga lagöverträdare i form av ett kortvarigt frihetsberövande. Fru Kristensson säger att hon inte tror att det räcker med vad vi framhåller i år — och vad vi framhöll i fjol — i fråga om brottsbalkens regler om anstaltsbehandling i samband med skyddstillsyn och, beträffande det yngre klientelet, barnavårdslagens bestämmelser om omhändertagande för utredning och intagning på ungdomsvårdsskola. Vi menar för vår del att vi har de instrumenten, att vi har möjligheter att få en ganska bred bedömning av en ungdomsbrottslings förhållanden och att vi har möjligheter att ur behandlingssynpunkt se hur man bäst skall ta ställning i det enskilda fallet. Första lagutskottet, som väl måste sägas vara justitieutskottets föregångare, gjorde en del studieresor. Det var visserligen åtskilliga år sedan, men jag tror inte att förhållandena har ändrats sedan dess. Vi tog då del av de former för kortvarigt frihetsberövande som man tillämpar i vissa länder på den europeiska kontinenten, och vi blev icke övertygade om att detta var en lämplig form för att få någon att, som det sägs, tänka efter några dagar i enrum och därefter gå tillbaka ut i livet. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottsmajoritetens skrivning i det avseendet. I reservationen 5 har moderater och folkpartister uttalat sig angående en utvecklingsenhet vid rikspolisstyrelsen — i motionen talade man om en forskningsoch utvecklingsenhet. Utskottsmajoriteten avstyrker det förslaget. Vi tycker att det i fråga om forskningen bör vara en avvägning av ett övergripande slag, och därför bör denna avvägning enligt utskottets mening ankomma på det brottsförebyggande rådet. Redan nu sker nämligen vid rikspolisstyrelsen ett uppföljningsoch utvecklingsarbete. Vi tycker det är värdefullt att detta fortsätter, men vi är inte beredda att tillstyrka en särskild forskningsoch utvecklingsenhet vid rikspolisstyrelsen. När det till sist gäller anslagsfrågorna och den reservation som centerpartiet har fogat till utskottsbetänkandet, reservationen 6, skall jag fatta mig ytterligt kort. Vi säger i utskottsbetänkandet att det är ändamålsenligt att inte ha alltför många fasta tjänster, eftersom många av arbetsgrupperna — de nio som vi har hört talas om — får begränsade uppdrag och kommer att arbeta under kortare tid. Grupperna måste fördenskull tillföras särskild sakkunskap som inte finns att tillgå på annat håll än inom de statliga verken och inom departementen. Vi hyser väl vissa tvivel om att de anslag som föreslås kommer att räcka till — det får ju erfarenheten visa längre fram — men vi tycker att man inte i dag skall överväga frågan om rådets kansli bör förstärkas ytterligare. Vi förutsätter också att Kungl. Maj:t följer utvecklingen och i förekommande fall ändå har möjligheter att göra personalförstärkningar, så att storleken av anslagsanvisningen under det första året inte kommer att hindra arbetet. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan även under L, vilket innebär avslag på reservationen 6.

Herr talman! Det finns väl anledning för mig att något bemöta en del av de synpunkter som utskottets vice ordförande gav uttryck åt. När det först gäller rådets ställning skulle jag vilja rikta en fråga till fröken Mattson. Det är riktigt som fröken Mattson säger att orsaken till att rådet bildades var att man ville få till stånd ett organ som kunde samordna de olika myndigheternas aktiviteter. Men menar fröken Mattson att man kan räkna med att de samordningsoch samarbetsproblem, som obestridligen finns i dag, kommer att bestå för all framtid? Jag hoppas egentligen att när rådet fungerat ett tag har man fått grepp om problematiken och fått en verksamhet som löper i naturliga banor. Jag skulle alltså vilja tro att om rådet kan fullgöra sin verksamhet på ett riktigt sätt kommer det därmed så småningom att ha gjort sig självt överflödigt. Men hur det kommer att bli med detta får ju framtiden utvisa. Jag kan inte hjälpa, fröken Mattson, att jag fortfarande känner en viss oro när det gäller de här kompetenskonflikterna som jag befarar kan uppkomma. Jag fäste mig särskilt vid saken i samband med den hearing vi hade i utskottet. När vi kom in på hur instruktionen skulle utformas och talade om vikten av att instruktionen blir så klar, att man verkligen kan säga sig att det går att komma till rätta med eventuella kompetenskonflikter, upplystes vi bara om att vi inte behövde ha så mycket bekymmer om detta, för rådet funderade självt på hur instruktionen skulle se ut. Jag kan inte påstå att jag blev särskilt mycket lugnare när jag fick höra det. Vi vet också att under den konferens som ägde rum för ett tag sedan — jag tror att det var i rådets egen regi — där man med representanter för olika myndigheter skulle diskutera de här sakerna rent allmänt, så kom ett konkret problem upp till diskussion, nämligen hur man skulle utforma undervisningen om lag och rätt i skolan. Då ställdes frågan: Vem eller vilka skall nu ha avgörandet i de här ärendena? Den frågeställningen utmynnade inte i något konkret svar utan bara i allmänt undanglidande förklaringar. Jag menar dock att man fortfarande hyser en mycket stor oro för att det inte blir några klara gränsdragningar mellan vad rådet skall göra och vad de andra myndigheterna skall göra. Den oro som vi reservanter där känner tycker jag är befogad. Sedan har jag inte sagt att massmedierna generellt förhärligar t.ex. brottslingar eller generellt meddelar missvisande information om de brottsförebyggande åtgärderna. Men jag vidhåller att vissa program är sådana att åtgärder obestridligen behöver vidtas för att komma till rätta med de missförhållanden som råder. Där sade emellertid fröken Mattson någonting som jag tycker är värt att notera, nämligen att utskottsmajoriteten är osäker om huruvida den tanke vi har framfört i reservationen, att det bör skapas ett bättre samarbete mellan t.ex. rikspolisstyrelsen och Sveriges Radio-TV, är den enda åtgärd som behöver vidtas. Jag är mycket glad om fröken Mattson menar att det är en av de åtgärder som bör vidtas. Det framgår nämligen inte av utskottsmajoritetens ståndpunkt. Den undersökning som gjordes häromåret för att klarlägga vilken inställning allmänheten hade till polisen visade att människorna var positivt inställda till polisen och dess arbete. Däremot var en stor del av de tillfrågade kritiska till i synnerhet storstadstidningarnas presentation av det brottsförebyggande arbetet och även till Sveriges Radio-TV:s programverksamhet. Detta tyder på, menar jag, att det är just där skon klämmer. Det är där som åtgärder måste sättas in. Men jag är glad om jag får tolka utskottets vice ordförande så att hon i alla fall tycker att den av oss i reservationen förordade åtgärden är en av dem som bör vidtas. Därmed tycker jag mycket är vunnet. Det är nämligen inte kursverksamhet på gräsrotsnivå det här gäller, utan här är det fråga om att göra ledningen för Sveriges Radio medveten om de problem som kan föreligga och att få tjänstemännen där att vidta de nödvändiga åtgärderna. Beträffande frågan om att sammanställa uppgifter på vad brottsligheten kostar enskilda människor sade jag tidigare att det givetvis är andra värderingar än de rent ekonomiska som är avgörande för de insatser vi skall göra i brottsbekämpande syfte. Men eftersom vi vet att information i det fallet ges av olika myndigheter, så tycker vi reservanter fortfarande att det borde vara angeläget för departementet att sammanställa uppgifterna, och det behöver inte innebära något särskilt stort omak. Därigenom skulle vi få en ungefärlig beräkning av de kostnader som det här kan röra sig om. Jag tyckte utskottets vice ordförande också i det fallet var ganska positiv till tanken på att i varje fall arbetet med ADB inom rättsväsendet skall fortsätta. Också vad avser frågan om åtgärder mot ungdomsbrottsligheten tolkade jag utskottets vice ordförande så, att hon menar att rådet borde ta upp de problemen till diskussion. Det hoppas jag att rådet också kommer att göra. Men det är lika fullt angeläget att riksdagen uttalar sin mening och säger att det inte är acceptabelt med de nuvarande långa handläggningstiderna mellan den dag ett brott begås och den dag då dom har fallit eller annan åtgärd beslutats. Det skadar inte att riksdagen, som ju också måste ha en mening i dessa frågor, säger att vi bör överväga någon form av förenklad brottmålsprocess för att se om vi inte kan åstadkomma en bättre tingens ordning. Det är samma förhållande med det kortvariga frihetsberövandet. Där måste jag än en gång erinra fröken Mattson om att de instrument vi nu har, och som fröken Mattson menar är tillräckliga, faktiskt inte ger möjligheter till dessa kortare omhändertaganden, som jag tycker skulle vara en lindrigare åtgärd än det som den nuvarande lagstiftningen ger möjligheter till och som kan innebära ett frihetsberövande på minst en månad. Beträffande utvecklingsenheten inom rikspolisstyrelsen sade fröken Mattson att det arbete som för närvarande bedrivs inom rikspolisstyrelsen när det gäller utvecklingen och utvärderingen av polisens arbete är värdefullt och att det bör fortsätta. Jag tycker, herr talman, att det yttrandet från utskottets vice ordförande är värt att lägga på minnet, och jag vill helt instämma i det. Jag vill också gå ett steg längre i min reservation och säga att vi redan nu borde kunna få till stånd en utvecklingsenhet inom rikspolisstyrelsen. Jag tolkar emellertid utskottets vice ordförande så, att hon också kan tänka sig detta i en framtid, men att det för närvarande räcker med de anslag och de möjligheter som rikspolisstyrelsen har. Det jag tror vore felaktigt är att det centrala rådet skulle få den här uppgiften att utvärdera polisens arbete. Då kunde man verkligen riskera dubbelarbete, ökad byråkratisering och försämrade möjligheter att få ut det mest effektiva resultatet av polisens verksamhet.
Herr talman!

Jag står kanske inte så nära fru Kristensson som hon tror, och jag delar inte fru Kristenssons farhågor för de kompetenstvister som hon så länge har uppehållit sig vid. När olika myndigheter och organ blir representerade i rådet har man ju där möjlighet att informera åt bägge håll. Det brottsförebyggande rådet kommer sedan självt att få ta ställning till sina egna arbetsuppgifter. Utskottsmajoriteten anser att rådet på varje punkt — t.ex. när det gäller forskningens uppläggning och informationsfrågorna — skall få bedöma vad som är väsentligt. Vi har sedan från utskottet med ledning av vissa motioner anlagt en del fullföljande synpunkter på detta. Jag vill fortfarande mycket bestämt hävda att massmedierna spelar en viktig roll, men man ändrar icke attityderna genom att gå till en ledning med vissa påpekanden. Man måste även där handla på en väsentligt bredare front. Jag tror att det är attityderna inte bara mot kriminaliteten utan också mot brottslingarna som måste ändras för att man skall lyckas i det svåra arbetet med återanpassningen till samhället. När det gäller utvecklingsenheten, herr talman, citerade jag nästan ordagrant vad vi hade skrivit i vårt utskottsbetänkande. Vi tror att det är värdefullt att det arbetet fortsätter, men vi anser inte att resurserna skall splittras på någon punkt.

Herr talman! Jag kommer att så gott som uteslutande uppehålla mig vid frågan om den kommunala vuxenutbildningen under punkten 2 i betänkandet. Men låt mig först i anslutning till punkten 3 uttala min tillfredsställelse över att utskottet, på grundval av motioner från bl.a. centern, har kunnat enas om att försöksvis lämna ett visst bidrag till av Sveriges hantverksoch industriorganisation centralt anordnad kursverksamhet. Behovet av ett bidrag också till kurser inom detta förbund är starkt. Som framhålles i motionerna har de mindre och medelstora företagen till skillnad från de stora företagsenheterna mycket små möjligheter att anordna fortlöpande internutbildning. Det torde också finnas behov av bidrag till motsvarande kurser inom andra organisationer, men detta får prövas senare. Den största frågan när det gäller den kommunala vuxenutbildningen har varit lärarorganisationen. Låt mig också här uttrycka min tillfredsställelse över den i utskottet uppnådda enigheten i fråga om nödvändigheten av en fastare lärarorganisation och likaså över utskottets sätt att handlägga frågan. Behovet av en fastare lärarorganisation har kommit till starkt uttryck under lång tid, och det har vitsordats från många håll, exempelvis i en lång rad motioner bl.a. från centern. Det är reaktioner från deltagare i vuxenutbildningen som ligger bakom, liksom givetvis även hänsynen till tryggheten för de lärare som tjänstgör i den kommunala vuxenutbildningen. Det man måste lägga den största vikten vid är samhällets möjligheter att ge deltagarna den undervisning som är lämplig för dem och som tar hänsyn till deras specifika intressen.

Det är de här synpunkterna som har varit utslagsgivande för utskottets ställningstagande att skolformens speciella arbetsförhållanden skall beaktas. Men det är självfallet också viktigt att frågan om tryggheten för lärarna — inte minst för de lärare som under lång tid har tjänstgjort inom skolformen — kan lösas på ett annat och som jag ser det riktigare sätt än som skisseras i propositionen. Det är med hänsyn till dessa båda faktorer som utskottet inte har ansett sig kunna biträda de riktlinjer som föreslås av Kungl. Maj:t.

Det är, som utskottet anför, särskilt otillfredsställande att man inte låtit företa någon undersökning exempelvis av effekterna av den begränsning till 35 procent av timunderlaget i vuxenutbildningen för den form av fyllnadstjänstgöring som propositionen talar om. Detta betyder inte, att jag anser att fyllnadstjänstgöringen i denna skolform skall uteslutas. Det är tvärtom nödvändigt med en samordning mellan olika skolformer, men i det här fallet bör man, som vi ser det, också entydigt lägga fast den kommunala vuxenutbildningens samhörighet med övriga former av vuxenundervisning. Detta problem har tagits upp i bl.a. motionen 1048, där det föreslås att det skall skapas möjligheter till fyllnadstjänstgöring även för lärare vid folkhögskolorna. Det är självklart att denna form av vuxenutbildning och dessa lärares erfarenhet härav inte får glömmas bort — skolöverstyrelsens förslag på denna punkt har inte tagits upp i propositionen — när det gäller att befästa vuxenutbildningens specialkaraktär. Det är därför som utskottet ansett att denna fråga också skall prövas i anslutning till det nya tjänsteförslag som utskottet beställer hos Kungl. Maj:t. En annan fråga i detta sammanhang gäller samordningen inom olika grenar av vuxenutbildningen. Till denna återkommer utskottet i betänkandet om bidrag till driften av folkhögskolor.

Till den minskade tillströmningen, som främst gäller grundskolekurserna och den särskilda yrkesinriktade undervisningen — en minskning med 4 respektive 4,5 procent från år 1970 till 1973, med en markant minskning av antalet nyinskrivna — finns givetvis en rad orsaker. Jag kan bara peka på det minskade intresse för studier som avspeglas främst när det gäller högskolor och gymnasieskolor, situationen på arbetsmarknaden som gör att man behåller den plats man har — om man kan — samt det tidigare uppdämda behovet som i viss utsträckning tillgodosetts. Men det kan också vara så att man inte funnit att undervisningen i olika avseenden givit vad man väntat sig. Det är därför som kravet på en fastare lärarorganisation är så viktigt. Men den minskande tillströmningen kan också helt enkelt bero på att man av andra och mera påtagliga skäl inte har haft möjlighet att delta. Minskningen är allvarlig främst med hänsyn till de äldres möjligheter att göra sig gällande i samhället och på arbetsmarknaden i konkurrens med yngre och välutbildade. Det finns en tendens på många håll — jag säger inte på alla håll — att låta de äldre stå tillbaka för de yngre. Det är farligt även med hänsyn till de klyftor som kan uppstå mellan generationerna. På sina håll finns också en tendens att lägga alltför stor vikt vid den formella kompetensen. Därför är det nödvändigt att på olika sätt göra det möjligt för de kortutbildade med folkskola att reparera vad som brister i formell utbildning. Skolöverstyrelsen anser det nödvändigt med rekryteringsfrämjande åtgärder för att nå prioriterade målgrupper med grundskolekurser. Utslagsgivande är självklart den enskildes möjligheter att delta i undervisningen med i görligaste mån bibehållen standard. Till detta får vi anledning att återkomma, men i dag gäller det de organisatoriska förutsättningarna. De nuvarande begränsningarna i fråga om minimiantalet i en kurs är ett hinder. Därför föreslår SÖ att kommunerna skall få rätt att anordna kurser på grundskolenivå med lägst åtta deltagare, om man kan räkna med att detta minimital blir varaktigt. I reservationen 1 har centerns och folkpartiets representanter anslutit sig till detta förslag som bygger på motioner i ärendet. Jag vill erinra om en rad motioner från mittenpartierna ända sedan 1970, vari man tagit upp svårigheten att i en glesbygd samla 12 deltagare så att en kurs kan komma till stånd. Riksdagen har successivt gått med på en sänkning av deltagarantalet på orter utom g-ort i stödområdet och till 100 kurser på orter med omfattande skiftarbete. Riksdagen har vid upprepade tillfällen uttalat att den skall ta ställning till en ytterligare förbättring, när man kan överblicka resultaten av pågående försöksverksamhet. I fjol uttalade utskottet att en friare resursanvändning skulle kunna lösa en del av problemen. SÖ har, som utskottet erinrar om i betänkandet, nyligen lagt fram ett förslag om ett förändrat system för resursanvisning till kommunerna för att tillgodose behovet i glesbygd och av mindre frekventa ämnen. Låt mig bara erinra om att det som traditionellt har brukat betecknas som glesbygd i dag kanske inte riktigt stämmer med begreppet. Låt mig vidare erinra om att det framlagda förslaget inte torde helt lösa problemet. Jag är medveten om att det alltid måste finnas behov som inte kan helt bli tillfredsställda. Som vi ser det, är det ändå nödvändigt — vi har talat om detta i motioner och reservationer under flera år — att vidga de nuvarande möjligheterna. Reservanterna anser att tiden är mogen att över lag ge kommunerna rätt att inrätta kurser på grundskolenivå med ett, såvitt man kan bedöma, varaktigt lägsta antal deltagare av åtta. Det måste vara statens sak att se till att människor som saknar grundskoleutbildning — utan att hindra kommunen att inom en vidgad resursfrihet vidta andra dispositioner — får de möjligheter till likaberättigande i fråga om utbildning som fordras med hänsyn till de reformer som har skett på skolområdet under senare år. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 under punkten 2 och i Övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Utbildningssamhället är ett av de många slagord som så gärna återkommer i de politiska högtidstalen. Med berättigad stolthet talar man om reformer som givit allt fler möjlighet till längre utbildning. Den gamla tanken om rätt till utbildning för alla håller långsamt på att förverkligas. Men man glömmer lätt bort att utbildningssamhället i sin nuvarande form är ett samhälle i första hand för de unga. Synen att utbildning och undervisning främst hör barnaoch ungdomsåren till präglar utbildningsväsendet i de flesta länder. Under sina mest formbara år skall individen, är tanken, bibringas alla de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att klara av vuxenlivets krav. Därefter upphör samhällets ansvar för den enskildes utbildning, och därmed är också den utbildningsaktiva perioden för mångas del mer eller mindre avslutad. Detta synsätt har visserligen modifierats efter hand. Strukturella förändringar på arbetsmarknaden och skillnader inom och mellan generationerna i utbildningsavseende har gjort det nödvändigt att ägna ökad uppmärksamhet åt de vuxnas möjligheter till utbildning. Men de senaste årens expansion av vuxenutbildningen har inte nämnvärt kunnat ändra på förhållandet att ungdomsutbildningen utgör det tunga och dominerande inslaget i utbildningsväsendet. Möjligheterna för vuxna att ”komma tillbaka”, att komplettera eller fördjupa en tidigare utbildning är fortfarande begränsade. För att kunna bemästra denna nya situation, för att kunna klara av de arbetsmarknadsmässiga och mänskliga problem som följer i förändringarnas spår kommer i många fall de kunskaper som inhämtats under ungdomsåren att vara otillräckliga. Kraven på den enskilde att komplettera och fördjupa sin tidigare utbildning kommer därmed att växa. Jag tror det är riktigt att hävda tesen: Livslång utbildning — ett nödvändigt synsätt. Ett annat tungt vägande skäl för en kraftig förbättring av möjligheterna till vuxenstudier är rättvisekravet. Under 1950 och 1960-talen har det skett en genomgripande reformering av ungdomsskolan och en snabb utbyggnad av den eftergymnasiala utbildningen. En effekt av dessa reformer har blivit att man i vissa avseenden skärpt skillnader i utbildning mellan olika individer. Till de tidigare skillnaderna inom generationerna har lagts skillnader mellan generationerna. Om inte särskilda åtgärder vidtas, kommer ännu 1980 en mycket stor del av dem som befinner sig i åldersgruppen 30—44 år att ha en kortare grundutbildning än grundskolan. I åldersgrupperna däröver kommer två tredjedelar eller fler att ha lika kort utbildning, medan nästan alla som då befinner sig i åldersgruppen 20—29 år har en minst elvaårig utbildning. Vi skall också lägga på minnet att ännu in på år 2000 kommer det att finnas människor i arbetsför ålder med bara 6 eller 7-årig folkskola. Verkningarna av dessa olikheter i utbildning sträcker sig till många områden. Med dem följer också skillnader i arbete, lön, politiska resurser etc. I sin undersökning av svenska folkets inkomster fann t.ex. låginkomstutredningen att ”oberoende av vilken jämförelsenorm man använder kommer utbildning och ålder att vara mer betydelsefulla faktorer än näringsgren och regiontyp, då det gäller inkomsternas spridning”. Man skall då komma ihåg att om inget särskilt görs kommer under lång tid framöver den äldre delen av arbetskraften också att vara den del som har kortaste utbildningen. Reformerna av ungdomsutbildningen kommer därför att följas upp med reformer, som radikalt förbättrar de vuxnas studieoch utbildningsmöjligheter. Det är ett starkt rättvisekrav att de som i sin ungdom av olika skäl — dålig ekonomi, bosättning långt från skolorten, brist på utbildningsplatser etc. — inte fick den utbildning, som svarar mot deras förmåga och intresse, i så stor utsträckning som möjligt får chansen att kompensera detta. Det finns emellertid skäl att i det här sammanhanget varna för en alltför formell syn på människors kunskapsoch utbildningsnivå. Det står alldeles klart att många inom dagens vuxna generation, som formellt bara har en 6 eller 7-årig folkskola bakom sig, genom erfarenheter i förvärvslivet, genom deltagande i folkrörelsernas arbete, genom deltagande i studieförbundens studiecirklar eller på annat sätt skaffat sig en reell kunskapsnivå som gör att de väl kan mäta sig med dagens utbildade ungdom. Särskilda svårigheter att få vuxenutbildning möter dem som har oregelbundna arbetstider, t.ex. skiftarbetare och anställda inom servicenäringen. Svårigheten att få ledigt för studier, otillräckligt eller dåligt vuxenanpassat studiestöd och bristen på barntillsynsplatser visar på de sociala och ekonomiska förhållanden, som på många håll lägger hinder i vägen för deltagande i vuxenutbildningen. För att undanröja dessa och andra studiehinder fordras reformer t.ex. på det studiesociala området och inom familjepolitiken. Men även åtgärder, som påverkar tillgången på olika former av vuxenutbildning, är betydelsefulla. Den mycket kraftiga tillströmning av deltagare till den kommunala vuxenutbildningen som skedde under 1960-talet har förbytts i stagnation eller vikande efterfrågan. Denna utveckling kan ha många förklaringar. En torde vara att det uppdämda behov som ackumulerats under lång tid fick sitt utlopp under de första åren i den starka efterfrågan på vuxenundervisning. Nu när elevtalen sjunkit ner på ”normal nivå” kommer de hinder som finns i mer uppenbar dager. Dit hör den ännu olösta frågan om det studiesociala stödet. Det är en fråga som utredningen om studiesocialt stöd för vuxna — SVUX — grubblar över, och det är angeläget att snabbt få en lösning på detta ”studiehinder”. Jag skulle till herr Wiklund i Härnösand, som för utskottets räkning skall tala senare här och som tillika är ordförande i den utredning som jag nämnde, rikta en fråga. SVUX har ju arbetat länge och förmodligen mycket grundligt, men jag menar att det brådskar med en studiesocial reform för de vuxenstuderande. Min fråga blir: När räknar ni i utredningen med att SVUX kan komma med ett förslag eller med sitt slutbetänkande? Utöver de ekonomiska och sociala hinder som bromsar en angelägen utbyggnad av vuxenundervisningen har vi de geografiska svårigheter som de vuxenstuderande möter i våra — till ytan — stora kommuner. Inom stödområdet har man nu möjlighet att inrätta ämneskurser på grundskolenivå om elevtalet varaktigt uppgår till åtta. Detsamma gäller några orter där skiftarbete förekommer i större omfattning. Men även utanför stödområdet finns så markerade glesbygdsområden att det är svårt att fylla kurserna till det stipulerade antalet av tolv deltagare som nu fordras. Skolöverstyrelsen har som sin mening hävdat att detta högre kvalifikationstal är ett stort hinder. Vi reservanter från folkpartiet och centern menar att en förändring måste ske, om förhoppningen om en bättre regional spridning av vuxenutbildningen skall kunna infrias. När det gäller lärarorganisationen inom den kommunala vuxenutbildningen är det angeläget att denna utbildningsform snarast möjligt får klarhet i sina arbetsformer. Vuxenundervisningen ställer speciella krav i pedagogiskt hänseende, och skall dessa kunna tillgodoses måste organisationen för lärarnas vidkommande få fastare former än för närvarande. Nu har den kommunala vuxenutbildningen delvis fått hanka sig fram på provisoriska lösningar, som inte kan ha främjat undervisningens kvalitet. Därtill kommer de praktiska svårigheter som reser sig i samband med planering och schemaläggning för läsåret. Det är därför viktigt att den tjänsteorganisation för den kommunala vuxenutbildningen som utskottet ser som nödvändig verkligen kan träda i kraft från den 1 juli 1975. Den organisationsmodell som föreslogs i propositionen innehåller regler, som kan få effekter vilka motverkar en god utveckling av den kommunala vuxenundervisningen. Dessutom är förslagets konsekvenser svåra att överblicka. Bl. a. av den anledningen yrkar utskottet avslag på propositionen i denna del och beställer ett nytt förslag till nästa år. Något annat fanns knappast för oss att göra. Men vi måste beklaga att en ny och fastare lärarorganisation inom kommunal vuxenutbildning inte blev möjlig att förverkliga redan fr.o.m. i höst. Betänkandet behandlar även anslaget Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Detta anslag infördes 1970/71 och har visat sig fylla ett stort behov. Ofta finns det inom löntagarorganisationerna grupper med en kort grundutbildning. Tillströmningen till denna undervisning har också varit mycket kraftig, och i år föreslås en väsentlig uppräkning av anslagsbeloppet, ett förslag som utskottet ger ett enhälligt stöd. Från 1972/73 har Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges fiskares riksförbund fått medel att försöksvis ordna central kursverksamhet.

Det finns mycket starka argument för att just hantverkarna, som är verksamma på små arbetsplatser — ofta ensamma i sin yrkesutövning — har särskilt stort behov av att kunna tillgodogöra sig ett utbud av utbildning och information, som de tidigare inte haft tillgång till. Socialdemokraterna har här tillmötesgått ett flerårigt krav från oppositionen. Det hedrar utskottets socialdemokrater att man tagit sakskäl och inte är bunden av gamla låsningar.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

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 20 tas bl, a. frågan om tjänsteförhållandena inom den kommunala vuxenutbildningen och undervisningen i svenska för invandrare upp. Ett antal motioner har väckts till årets riksdag med anledning av tjänsteförhållandena inom den kommunala vuxenutbildningen, bl.a. vpk-motionen 1383. Från två utgångspunkter är det nödvändigt att se över tjänsteförhållandena inom den kommunala vuxenutbildningen. För det första måste — och det är det viktigaste — vuxenutbildningens elever ha rätt att ställa samma krav som elever i grundskola och gymnasieskola i övrigt, nämligen att det upprätthålls en kontinuitet i undervisningen genom att lärarna är fast anställda just för vuxenutbildning. För det andra är det inte rimligt att en stor löntagargrupp, samtidigt som riksdagen i andra sammanhang förstärker anställningstryggheten för olika löntagargrupper, saknar trygghet i anställningen. Statsverkspropositionens förslag om att högst 35 procent av timunderlaget i den kommunala vuxenutbildningen skall få komplettera underlaget för att inrätta icke ordinarie lärartjänster i grundskola och gymnasieskola tillgodoser inte elevernas berättigade krav på en med grundskolan och gymnasieskolan likvärdig kvalitet i undervisningen. Inte heller förbättras i nämnvärd grad anställningstryggheten för personalen. En översyn av tjänsteorganisationen för den kommunala vuxenutbildningen för att undanröja nämnda brister föreslås i motionen 1383. Enligt utskottets uppfattning bör anställningstryggheten förbättras för lärare verksamma inom den kommunala vuxenutbildningen, varvid skolformens speciella arbetsförhållanden bör beaktas. Utskottet kan alltså inte godkänna de riktlinjer för lärarorganisationen inom den kommunala vuxenutbildningen som föreslås i statsverkspropositionen utan förordar en allsidig prövning av frågan. Jag har självfallet, herr talman, inget yrkande att framställa i det här sammanhanget.

Enligt skolöverstyrelsens uppfattning bör man emellertid räkna med ett behov av minst 600 000 timmar. Det är också det behov som studieförbunden redovisar. Förmodligen krävs det ett ännu större timantal. Vänsterpartiet kommunisterna delar skolöverstyrelsens uppfattning i denna fråga och har i motionen 1386 till årets riksdag yrkat på 600 000 undervisningstimmar. En ordentlig satsning på studiecirkelverksamheten i svenska språket för invandrare ger förutom kunskaper i svenska även positiva sociala konsekvenser i form av ett ökat kontaktutbyte, som i sin tur kan underlätta invapdrarnas anpassning i det svenska samhället. Det totala antalet immigranter år 1973 var 29 400, varav 21 500 var i arbetsför ålder. Nettoinvandringen under första kvartalet 1974 visar ett överskott. Som ett exempel kan nämnas att utvandringen under första kvartalet 1973 var 11 000, medan den under första kvartalet 1974 uppgick till endast 8 000. Det finns anledning att förmoda att tendensen till ett nettoöverskott av invandrare kommer att hålla i sig på grund av konjunkturuppgången. Skolöverstyrelsen har vidare upprepat sitt tidigare framförda förslag om ett borttagande av timtalsbegränsningen för studiecirkelverksamhet. Vänsterpartiet kommunisterna delar även här skolöverstyrelsens uppfattning. Departementet är inte berett att tillmötesgå skolöverstyrelsens önskemål, och inte heller vid utskottsbehandlingen har kravet på slopande av timtaket mött förståelse. Timtalsbegränsningen kan få olyckliga konsekvenser. Den har redan medfört att flera studieförbund måst avvisa invandrare, vilka sökt sig till deras kurser, och att insatser för hemarbetande kvinnor och andra icke yrkesverksamma grupper måst avbrytas eller aldrig kommit till stånd. För innevarande år täcks 300 000 timmar av den s.k. lagbundna undervisningen. Behovet för den lagbundna undervisningen innevarande år är 125 000 timmar. I år kommer det alltså, på grund av att denna del av undervisningen inte till fullo kommit i gång, att finnas ett överskott på 175 000 lagbundna timmar. När det gäller den icke lagbundna undervisningen visar erfarenheterna att där finns ett kraftigt underskott. Den öppna undervisningen är styvmoderligt behandlad. Även andra kategorier av invandrare än anställda måste ha rätt att ställa krav på svenskundervisning. Bland studieförbunden — kanske med undantag för ABF, som ju till 95 procent handhar den lagbundna undervisningen — finns också ett stort behov av en ökning av timantalet för den öppna undervisningen. Studieförbunden har i dagarna larmat skolöverstyrelsen om att timantalet i den öppna undervisningen inte räcker till. Skolöverstyrelsen skickar i dag en skrivelse till departementet, där skolöverstyrelsen redovisar ett behov av ytterligare 80 000 studietimmar för den öppna undervisningen. Där torde en överföring bli nödvändig från det lagbundna timantalet till den öppna delen. Detta är ytterligare ett argument för att timtalsbegränsningen måste bort. I motionen 1386 hemställs även att regeln om minst tio deltagare vid cirkelstart mjukas upp. Denna bestämmelse skapar stora problem, särskilt i glesbygd. En återgång till de föreskrifter som fanns före den 1 juli 1972, dvs. till samma regler som gäller för de allmänna studiecirklarna, bör ske. Inte heller det kravet är utskottet berett att tillstyrka. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 4 i utskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Om herr Wiklund tyckte att mitt anförande liknande en bataljmålning, så tror jag ändå att det var en ganska vacker bataljmålning, inte minst med hänsyn till enhälligheten i utskottets arbete och utskottets ställningstagande när det gäller lärarorganisationen i den kommunala vuxenutbildningen. Herr Wiklund vet helt säkert också, med det intresse han har för alla kulturella sammanhang, att det knappast finns något konstverk som inte uppvisar någon liten defekt, och det var de defekterna som jag berörde i mitt anförande. Såvitt jag uppfattat rätt har detta också kommit fram i utbildningsutskottets betänkande i vad gäller lärarorganisationen. Vi var i utskottet överens om att de förslag som förelåg inte kunde tillstyrkas. Både det förslag som ytterst emanerade från skolöverstyrelsen — och som till vissa delar togs upp av några motionärer — och Kungl. Maj:ts proposition var av den typen att man inte kunde biträda dem direkt. Men herr Wiklund vet också mycket väl att vad utskottet framför allt tagit ställning till och argumenterade emot var den proposition som förelåg i sammanhanget. Herr Wiklund säger att det förslag som har framlagts från SÖ om bättre möjligheter att anordna kurser i glesbygdsområden och i mindre frekventa ämnen kommer att tillgodose det som vi är ute efter i reservationen. Låt mig säga att vi inte har någonting att invända mot detta förslag från SÖ, såvitt jag vet — även om jag inte känner till alla detaljer. Jag får väl reda på dem så småningom. Vi begärde ju ett sådant förslag redan förra året när frågan behandlades. Men detta förslag tillgodoser inte önskemålet om speciella kurser på grundskolenivå. Jag sade i slutet på mitt anförande att det måste markeras att det här är fråga om en statlig angelägenhet, som inte får inverka på den friare resursanvändningen och hur kommunerna, huvudmännen, vill utnyttja resurserna. Jag anser, herr Wiklund, att det vore lämpligt att vid beredningen inom Kungl. Maj:ts kansli av det här förslaget från SÖ även ta upp till beredning det yrkande som vi framställer i reservationen 1.